Fru talman! Rysslands krig mot Ukraina har nu pågått i en månad med dag på dag av förstörelse och död. Det Europa vi vaknade upp till den 24 februari 2022 kommer att påverka vår kontinent och vår säkerhet under årtionden. Det kommer att finnas en tid före och en tid efter detta. Starkt förenklat kan Putin sägas ha haft tre mål med sin invasion: att krossa ett demokratiskt och självständigt Ukraina, att göra Ryssland starkt igen och att splittra EU och Nato. På samtliga dessa områden har Putin misslyckats. Vad vi ser är en imponerande motståndskraft hos folket i Ukraina. Där Ryssland kanske hade trott att det skulle kastas röda nejlikor mot soldaterna kastas i stället molotovcocktailar av människor som sammanbitet trotsar faran och visar prov på stor vilja och mod. Ryssland är helt isolerat. Sanktionerna biter, och moralen sviktar. EU och Nato är mer eniga än någonsin och står tydligt bakom åtgärder mot Ryssland. Fru talman! Det är en styrka att åtta partier, det vill säga samtliga, i Sveriges riksdag nu säger ja till ett andra vapenpaket till Ukraina bestående av 5 000 pansarskott och minröjningsutrustning. För en månad sedan, då Moderaterna för första gången offentligt reste frågan om defensiva vapen till Ukraina, kom invändningar, kritik och ifrågasättanden från många håll. Opinionsklimatet har nu märkbart svängt. Det är bra och glädjande. Det är i grunden välkommet att vi är många politiker och partier som nu står bakom detta. Fru talman! Det stannar inte vid detta. Ukraina behöver allt vårt stöd inom alla tänkbara nivåer. Precis som president Zelenskyj just framförde vid sitt framträdande här i Sveriges riksdag behövs humanitärt och politiskt stöd men också fortsatt tydliga sanktioner mot Ryssland och kretsen av maktens män runt Putin. Fler vapenpaket behövs också från Sverige. Min uppmaning till regeringssidan är att inventera hos relevanta myndigheter och svensk industri vad det går att bistå med ytterligare utan att nya och fler vapenleveranser för den skull går ut över Sveriges egen säkerhet. Nog kan och bör vi göra mer. Här finns en tydlig folklig uppslutning. Sverige är en blågul nation, och svenskarna känner med en annan blågul nation som är satt under attack och anfall. Det märks i insamlingsbössorna och på konton där pengar kan sättas in till förmån för Ukrainas folk. Det märks på att måndagsmöten åter har börjat arrangeras landet runt. I slutet av 1980 och början av 1990-talet hölls sådana möten för frihetens sak i Estland, Lettland och Litauen. Nu hålls de för Ukrainas sak, inte bara i Stockholm utan landet runt från Malmö i söder och norrut. Fru talman! Med vårt riksdagsbeslut om pansarskott och minröjningsutrustning ger Sverige ett bidrag. Vi gör detta tillsammans med andra länder som agerar på liknande sätt. I dag är president Biden på besök i Europa. Det är en oerhört viktig signal - Europa och Nordamerika, EU och Nato, sida vid sida. Det som Rysslands krig mot Ukraina har lyckats skapa är just den stora närheten mellan oss likatänkande stater. Det påverkar starkt den Natodebatt som nu förs i både Sverige och Finland, fru talman. Den dag behöver nu inte vara långt borta då vårt land inte bara är en naturlig och självklar medlem runt EU-bordet och tar emot president Biden som gäst utan också sitter som medlem runt Natos beslutande sammanträdesbord tillsammans med just USA:s president i en annan del av Bryssel. Den dagen behöver inte vara långt borta. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag till beslut om ett andra paket med vapen till Ukraina, och jag har en förhoppning om att det redan planeras för ett tredje paket.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka ett starkt bifall till utskottets förslag till beslut. Fru talman! Även om situationen i Ukraina har varit svår ända sedan Ryssland olagligt annekterade Krim 2014 är den 24 februari 2022 ett datum som biter sig fast i vårt minne. Det var den morgonen vi vaknade till nyheten att Ryssland hade påbörjat en storskalig invasion av Ukraina. Och det var den dagen freden i Europa upphörde att existera. Vi har sedan dess tagit del av hemska bilder i medierna som visar hur civilbefolkningen drabbas av kriget. Det är bilder på civila som beväpnas för att försvara sitt land i en heroisk kamp mot en numerärt överlägsen fiende samtidigt som sjukhus bombas, civila angrips när de försöker fly krigets förödelse och små barn skadas eller dödas i krigets fasor. Det är obeskrivligt hemska bilder som inte lämnar någon oberörd. Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot folkrätten. Det är ett fullskaligt militärt angrepp mot en demokratisk stat i Europa, något som vi inte har sett sedan andra världskriget. Ukraina kämpar just nu för sin överlevnad. Det är en kamp för rätten att som ett fritt land och ett fritt folk göra sina egna val, för att leva ett fritt liv och leva i fred med sina grannar. Det är något som vi ofta tar för givet i vår egen lilla del av världen. Men Ukrainas kamp är också en kamp för den frihet vi känner i resten av Europa - fred, frihet och möjligheter för alla länder att utvecklas i den riktning de själva önskar. Ukraina utkämpar en kamp för demokrati och frihet inte bara i sitt land utan i hela Europa. För det ska vi vara Ukraina evigt tacksamma. Fru talman! I dag är det fyra veckor sedan Ryssland inledde den storskaliga invasionen av Ukraina. En så stark motståndare som Ryssland är inte lätt att ta sig an. Men det ukrainska folket har stått för en närmast övermänsklig bedrift i försvaret av sitt land. Få trodde att de effektivt skulle kunna motstå ett ryskt angrepp under någon längre tid. I dag, fyra veckor efter att invasionen inleddes, är vi många som är imponerade av det heroiska ukrainska motståndet som har fått den ryska offensiven att tappa kraft. Det står nu klart att ryska stridsvagnar, stridsfordon, helikoptrar, flygplan, artilleri och underhållsfordon med mera har förstörts i större mängd än någon kunde föreställa sig för fyra veckor sedan. Det har blivit uppenbart att motivationen hos de ryska trupperna inte kan mäta sig med den vi ser hos det ukrainska folket. Det är motivation som är avgörande för hur framgångsrik vardera sida i kriget kommer att vara i slutänden. På just den punkten verkar Ukraina ha ett stort övertag. Men det kanske är ett av få övertag de faktiskt har. I fråga om militär materiel och antal soldater har den ryska armén ett mycket stort övertag. Ukraina är därför i stort behov av stöd utifrån för att kunna försvara sitt land. Fru talman! Flera länder har skickat en stor mängd krigsmateriel till Ukraina under de gångna veckorna. Men materielen förbrukas i en snabb takt, och Ukraina är i behov av mer utrustning för att kunna fortsätta kampen för sitt folks frihet. De är i stort behov av varierande materiel, däribland vapen för att bekämpa pansar och luftstridskrafter. Därför är jag mycket glad över att riksdagen i dag kommer att fatta ännu ett beslut om att stärka det ukrainska försvaret med ytterligare välbehövlig materiel. Det ger det ukrainska försvaret och det ukrainska folket hopp i en mycket mörk tid. För mig och mitt parti är det självklart att vi ska ge det ukrainska folket det stöd vi kan. För oss är det självklart att vi ska ge det ukrainska folket hopp om en framtid utan krig.

Fru talman! Det är i dag en månad som konflikten, invasionen, den illegala och inhumana invasionen, av Ukraina har pågått. Det är så mycket längre tid än vi har fruktat. Det är många dagar av sorg och lidande, av fruktansvärda brott mot mänskligheten, av bilder som vi får svårt att glömma av barnsjukhus som medvetet utsätts för beskjutning och av städer som raseras urskillningslöst. Och det är så många nätter då föräldrar nattat sina barn till dånet av Putins bomber. Men det är också så mycket längre tid än vi någonsin hade kunnat hoppas på. Så mycket längre har det ukrainska samhället och den ukrainska armén hållit stånd mot Putins arméer. Man har hållit uppe försvaret för hela Europas frihet, inte bara för sitt eget land. Det är också en hel månad då västvärlden har gått ihop om kraftfulla sanktioner mot Putin. I dag kommer Biden till Europa för att träffa EU, Nato och G7:s ledare. Den auktoritära, aggressiva nationalismen i världen besegras nu av ett kraftfullt, samlat internationellt samfund, av den samlade liberala, demokratiska gemenskapen i världen. President Volodymyr Zelenskyj talade i dag mycket gripande inför vårt parlament, vår kammare. Han ska veta att Sverige hör honom och att Sverige kommer att svara på hans vädjan. Detta är vår generations viktigaste beslut, och nu kan vi bara hålla ut och göra mer. Vi måste lova att vi fortsätter skicka mer hjälp och mer vapen varenda dag och varenda timme som den ukrainska armén fortsätter kämpa. Vi måste lova att fortsätta utöka sanktionerna och föra upp de största bankerna i Ryssland på sanktionslistan varenda månad som ryska demokratiaktivister demonstrerar mot kriget på gator och torg. Och vi måste fortsätta ta emot flyende ukrainska mödrar och barn så länge de behöver trygghet. Vi måste lova att aldrig ge oss förrän Putin och varenda en av hans generaler som har begått krigsförbrytelser och med berått mod har beskjutit barn, gamla och sjuka jagas världen över, döms och fängslas för sina vedervärdiga brott mot mänskligheten. Det finns så mycket som just Sverige kan göra i vår blågula gemenskap, som president Zelenskyj underströk, tillsammans med Ukraina. Jag vill yrka bifall till förslaget. Jag tror att det i dag kommer att bli en enig riksdag som står bakom att leverera 5 000 pansarskott och minröjningsutrustning som Ukrainas regering har efterfrågat. Vi har en världsledande försvarsindustri med stor kapacitet. Där måste vi nu göra allt för att fortsätta leverera det Ukraina behöver och visa att vi gör vår del och att vi förväntar oss att västvärlden också ska fortsätta leverera mer och kraftfullare vapen. Vi måste fortsätta skicka mycket mer humanitär hjälp och kräva humanitära korridorer för de tiotusentals som saknar vatten, mat och mediciner. När mammor och barn och farföräldrar och morföräldrar nu kommer till vårt land står Sveriges tusentals volontärer och kommunanställda redo att hjälpa. Jag träffade flera i går i Haninge i en skola omgjord till boende. Jag såg hur de morgon och kväll hjälpte till med husrum, mat, sängar, kläder, skor och gosedjur till barnen i lekrummet så att barnens pappor som kämpar i Ukraina ska veta att deras familjer är trygga i vårt land. Vi måste ta vara på all den kraft som finns runt omkring i Sverige, alla de som vill kämpa för att hjälpa och visa medmänsklighet genom att anställa människor och genom att bidra med vård, tolkning och allt det de förmår. De måste mötas med hjälp av oss i denna kammare så att de kan hjälpa till. Sverige är inte minst en stor och avgörande spelare för att stoppa de miljarder som dagligen flödar in i Putins krigsmaskin från den export av gas som går till Västeuropa. Det är en export som Putin är bunden till genom sina gasledningar till just EU, som nu varenda dag betalar miljarder kronor in i hans krigskassa. Vi betalar nämligen 80 procent av hans gasexport. Sverige tar inte emot mycket gas, men få länder i Europa kan på så kort tid som vi öka den fossilfria kraftproduktionen och snabbt och lönsamt resa nya havsbaserade vindkraftverk. Om vi bara får upp 50 terawatt av de 400 terawatt som finns planerade som havsbaserad vindkraft i våra vatten kan vi ersätta all el från rysk gas i Tyskland. Sverige har nu en stor roll för att stoppa Putins gas. Det är dags att stiga upp på scenen och bygga kraftverken. Sverige är, avslutningsvis, medlem i Europeiska unionen, vars ideal om ett öppet och fritt Europa våra ukrainska systrar och bröder i deras kamp för friheten har hedrat bortom vad vi själva någonsin har kunnat göra och mer än något EU-direktiv någonsin har kunnat förmå. På det sättet är Ukraina i dag lika mycket medlem av vår europeiska gemenskap som vi eller något annat medlemsland i EU. Därför måste vi också öppna dörren för dem till EU. Vi måste tro på deras europeiska dröm lika mycket som de fortsätter att tro på den, trots krigets tårar och förödelse. Vi måste tro att det är med oss i vårt gemensamma hus, så som president Zelenskyj bad oss alldeles före denna debatt, som vi tillsammans ska bygga upp Ukrainas vackra europeiska städer. Det vi nu behöver göra är att stå och hålla upp dörren för ett medlemskap öppen för dem. Vi måste fullt ut tro på att de en dag ska kunna gå in genom denna öppna dörr och göra dem till kandidatland i EU. En månad har gått, och vi kämpar med Ukraina. Sverige kan inte vara neutralt i kampen mellan ont och gott. Det kan inget fritt demokratiskt land vara. Låt oss varje morgon när vi vaknar till vad Ukraina gjort för allas vår frihet i sin kamp tänka på vad vi kan göra mer för Ukraina. Det är samma värden - gemensamma och eviga värden - vi står för, och de är starkare än någon krigsmakt och någon regim.

Fru talman! Min mor var mycket yngre än jag när totalitära krafter tog över landet. Miliser hemsökte hennes bostad. Just då råkade hon vara hemma hos grannen så hon slapp undan. De var där för att märka henne och tillfångata henne. Hennes vänner blev fängslade. Det fanns de som torterades och avrättades. Min far, nästan lika ung, fick se milisen vifta med vapen i föreläsningsrummen. Studenterna skulle tystas, tillfångatas och förintas, för de var plötsligt fiender till makten. Om dessa unga personer - min mor och min far - inte hade undkommit regimen hade jag inte stått här i dag. Jag vet vad förtryck innebär och vad totalitära makthavare är kapabla till. Jag inser vad friheten från det betyder. De vill tysta oppositionella, kontrollera vår världsbild och diktera våra liv. De vill skrämma oss till undfallenhet. De vill ta vår mänsklighet ifrån oss. Vi har nu att göra med en brutal och oberäknelig högernationalistisk rysk diktator med drömmar om ett nytt Storryssland. Men erövringskrig får aldrig löna sig, för vad skulle det betyda för vår världsordning? Det är vår generations plikt att göra vad vi kan för att hindra denna mänskliga tragedi. Ukraina är värt att försvara. Ukraina utkämpar vårt krig. Inget land har rätt att domdera över ett annat. Varje folks rätt att själva bestämma över sitt land och sin framtid är ovillkorlig. Folkrättens principer får aldrig inskränkas. Även den svenska säkerhetspolitiken bygger på dessa folkrättsliga principer. Ingen bestämmer över oss. Ingen bestämmer över det ukrainska folket förutom de själva. De har visat på övermänsklig stridsmoral. Underskatta aldrig människors förmåga att försvara sig själva, sina barn och sin värdighet! Låt det ljuda över hela världen: De ryska trupperna måste lämna Ukraina. Nu flyr människor undan krigets fasor. En mamma med sitt spädbarn i famnen gråter efter en lång färd genom Europa. Jag träffade dem när jag var på Migrationsverkets ansökningsenhet i Malmö i veckan. Att ge dem en fristad talar om för världen vilken sida vi står på. Vi ser nu med vilket mod många bekämpar den ryska invasionen - ryska desertörer, flyktingar, reportrar och statstjänstemän. Detta är Putins krig, inte det ryska folkets. Jag vill också tacka Hamnarbetarförbundet för att de med mod och civilkurage tagit ställning för att inte ta emot ryska fartyg. Jag vet att Transportarbetareförbundet nu också inväntar att regeringen ska fatta beslut om att detta ska bli nationell politik. Vi behöver snabbt få utslag i frågan. I dag talade president Zelenskyj i kammaren. Det är tydligt att Ukraina behöver fortsatt stöd. Nu måste oligarkernas tillgångar i Europa frysas. Nu måste vi ta ansvar för att stoppa importen av rysk gas och olja. Ryssland måste uteslutas från den internationella handeln. Fru talman! Respektera dem som är rakryggade när vinden viner! Försvara dem och skydda dem! De står upp fastän det skulle vara bekvämare att sitta ned. Det är många människors mod som kommer att avsluta detta angreppskrig, och jag är glad att också Sverige kan göra sin del. Det är viktigt att vi i dag kan fatta detta beslut i bred enighet. Vi står upp som ett land för det som är rätt. Ukraina behöver hjälp med vapen och humanitärt stöd, och det ska Sverige bistå med. Fru talman! Vladimir Putin är en bödel, en krigsförbrytare som nu begår ett av de största brotten mot mänskligheten. En dag ska rättvisa skipas. En dag ska de som begått dessa brott ställas inför rätta. Låt oss aldrig glömma vad de gör och vad de har gjort. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! När vi ser en sönderskjuten barnvagn eller en smutsig, blodstänkt nalle som inte längre har en famn att krypa upp i kan vi för ett ögonblick förnimma den fasa som nästan inte går att ta in. En månad av helvete på jorden i Mariupol och i Charkiv. Nu regnar terrorns bomber över våra medmänniskor i Europa. Putins krigsförbrytelser blir allt grövre, bombernas förintande alltmer urskillningslöst och ondskans anspråk allt större. Då måste vi svara med alltmer stöd, mer humanitär hjälp, mer sanktioner, mer militär hjälp och mer beredvillighet att hjälpa dem som är på flykt. Ukraina har visat ett enastående mod och en enastående vilja. Man har visat vad man är kapabel till. Vi behöver visa vad vi ytterligare är kapabla till från Sveriges sida, och vi behöver visa vad vi ytterligare är kapabla till från EU:s sida. Vi har lyssnat här i kammaren till president Zelenskyj i dag. Vi har hört hans budskap från i morse: Gör er hörda och berätta att frihet är viktigt, att fred är viktigt och att Ukraina är viktigt! Och vi har hört, och vi kan inte och kommer inte att vara tysta. Fru talman! Det är i dag en månad sedan Ryssland gick in i Ukraina. Små barn bor i skyddsrum. Sjukhus, skolor och förskolor har blivit attackerade, och teatrar, där besökare nyligen njöt av kultur, har totalförstörts. Tusentals har dödats. Kroppar läggs i massgravar. Människors liv har tillintetgjorts. Och över 10 miljoner har flytt från denna aggression, detta anfallskrig i Ukraina. Trots detta lever den ukrainska drömmen om frihet och att leva i trygghet i sitt eget land, i sin egen stat, i sitt Ukraina, att kunna leva i demokrati, fred och med möjligheten att fritt få älska, söka lyckan och bygga sin framtid tillsammans med andra. Den drömmen måste få leva, och det är också allas vår dröm. Därför är jag glad att vi nu i bred enighet, på förslag från ett enigt finansutskott, i eftermiddag fattar beslut om mer militärt stöd till Ukraina, med pansarvärn i form av ytterligare 5 000 pansarskott och minröjningsutrustning, som gör det möjligt för Ukraina att återta sin egen makt, sitt eget land. Det är stora och allvarliga beslut, men det är också självklara beslut. Jag yrkar bifall till förslaget. Men jag vill också att den svenska regeringen ska veta att vi kristdemokrater vill att Sverige ska göra mer. Regeringen ska veta att ni har vårt fulla stöd om ni skulle föreslå att skicka luftvärn, som ju så väl behövs, i form av exempelvis Robot 70 eller 90. Ni ska veta att ni har vårt fulla stöd att skicka ytterligare pansarvärn. Ni har vårt fulla stöd för att skicka ytterligare matransoner och för att skicka terrängfordon. Det handlar nu om att stärka Ukrainas motståndskraft för att kunna pressa fram förhandlingar om en diplomatisk lösning på kriget som kan bringa en riktig fred. Vi förutsätter och uppmanar till att göra mer militärt, mer humanitärt, mer politiskt och till mer ekonomiskt stöd. Jag vill också att regeringen ska veta att när det gäller sanktioner har ni vårt fulla stöd för att agera i EU, för att Sverige ska driva på för att stoppa ryska fartyg från att anlända till europeiska hamnar, som man har gjort när det gäller luftrummen. Sverige får gärna driva på ytterligare - det är vår önskan - för att stoppa samtliga ryska banker från att använda det internationella Swiftsystemet, vilket skulle försvåra betalningar kraftigt. Och ni ska veta att ni har vårt fulla stöd för att driva på för att stoppa EU från att köpa rysk olja och gas. Sanktionerna måste bli så kännbara som möjligt för att låta den ryska befolkningen se vilken olycka Putin drar inte bara över Ukraina utan också över sitt eget land med sina krigsförbrytelser. Fru talman! Det var också mycket hoppfullt att lyssna till president Zelenskyj i dag, att man i det läge man befinner sig i ändå ser en morgondag och möjligheterna att bygga upp ett Ukraina igen. Som han sa: De vackra städerna kan bli ännu vackrare. Där kan Sverige också bistå. Jag tänker också på när jag för ett par decennier sedan i den här talarstolen debatterade med dåvarande utrikesminister Anna Lindh om vad Sverige kunde göra för att motverka diktatur och aggressivitet från förtryckare i världen. Hon sa till mig: Förtryckarna förlorar till slut. Må det slutet komma fort, och må en ny början för ett fritt Ukraina komma snart.

Fru talman! Vi diskuterar i dag en andra sändning av vapen till Ukraina, och det är välkommet med ännu fler pansarskott. För en månad sedan skickade vi 5 000, fru talman, och i dag skickar vi 5 000 till av exakt samma sort. Möjligen kan man ställa sig frågan varför vi inte redan den 28 februari fattade beslut om alla 10 000 pansarskott. Det hade varit mer praktiskt och hade gett snabbare effekt. Fru talman! Tiden är nu kommen att ställa sig frågan var Sveriges mer kvalificerade vapen nu gör bäst nytta. Är det nedpackade i svenska förråd eller är det möjligen vid fronten i Ukraina? Fru talman! Vi förtvivlas alla över den ukrainska civilbefolkningens ofattbara lidande. President Zelenskyj har vid upprepade tillfällen vädjat om ett flygförbud i det ukrainska luftrummet. Nato och USA har inte sett detta som möjligt utan eskalation av den pågående väpnade konflikten. Men även tillgång till markbaserat luftvärn kan förneka en angripare tillgång till luftrum. Fru talman! Sverige har tillgång till enkla men oerhört effektiva luftvärnsrobotar, Robot 70. Det är ett vapen som vi har i stor myckenhet och som skulle lindra den nu pågående terrorbombningen av det ukrainska folket. En del menar att när man skickar kvalificerade vapen in i en väpnad konflikt, som den som nu pågår i Ukraina, finns det en risk för eskalation. Men jag vill säga att vi svenskar redan finns på Putins svarta lista, och vi finns där i ett stort och mycket gott sällskap. Varje dag som Ukraina lyckas upprätthålla motstånd är en seger. Det är inte bara en seger för Ukraina, fru talman. Det är en seger för oss alla. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.